Herr talman! Tina Ehn har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att Västra Götaland ska få behålla de utbildningar som nu riskerar att försvinna från Skara, och vad jag avser att vidta för åtgärder i regleringsbrevet till SLU för att säkra SLU:s närvaro i Västsverige. Vidare frågar Tina Ehn vilka steg jag kommer att ta för att undvika en utveckling som riskerar att centralisera allt fler utbildningar till en huvudort samt på vilket vis ett beslut om att lägga ned nämnda utbildningar i Skara bidrar till min och regeringens ambitioner om Matlandet Sverige. Låt mig börja med att framhålla att det är SLU som självt beslutar om sin interna organisation. Mot bakgrund av lärosätenas självständighet varken kan eller bör jag lägga mig i hur universitetet organiserar sin verksamhet. SLU administrerar sin organisation med utgångspunkt i kravet på en hög kvalitet och resurseffektivitet i verksamheten. SLU:s styrelse har nu fattat beslut om att flytta utbildningarna från Skara till Ultuna. Enligt den information jag fått har beslutet föregåtts av diskussioner, utredningar, remisser och konsekvensanalyser. De konsekvensanalyser som SLU tagit fram visar på synergier för SLU med en samlokalisering av de utbildningar som i dag finns i Skara och de djurrelaterade utbildningar som finns på Ultuna. Lärarna kan undervisa i flera djurrelaterade program utan att resa mellan Ultuna och Skara, vilket en del gör i dag. Viss undervisning kan ske gemensamt för de olika utbildningarna. Dessutom kommer det att finnas helt nya och moderna lokaler på Ultuna som kan nyttjas - både undervisningslokaler och ett helt nytt djursjukhus. Veterinärer och djursjukskötare arbetar dessutom tätt tillsammans ute på arbetsplatserna. SLU lämnar inte Skara, även om utbildningarna kommer att flyttas. Forskning liksom olika samverkansprojekt med näringslivet blir kvar i Skara. Platschefen i Skara har också fått i uppdrag av rektor att ta fram förslag på hur verksamheten i Skara kan utvecklas, såväl i befintliga som i nya sammanhang. Denna verksamhet är och kommer även i fortsättningen att bli viktiga katalysatorer för den gröna sektorn. Det som är bra för den gröna sektorn är också bra för Matlandet Sverige. Jag ser Skara och SLU i Skara som ett fortsatt viktigt nav i Västra Götaland för att upprätthålla ett konkurrenskraftigt jordbruk och för att tillgängliggöra och sprida kunskap och forskningsresultat till näringen.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag skulle dock vilja börja med att säga att jag trots att jag har fått ett svar nog inte upplever att jag har fått några svar på mina frågor. Det är tragiskt. Vaggan till SLU ligger i Skara. Man startade den första veterinärskolan där 1775. Det är lite intressant i sig, för man kanske tror att det inte är så - man kanske tror att det ligger i Uppsala. Det är mycket som präglas av SLU i Skara och vice versa. Jag skulle också vilja säga att SLU genom tiderna har varit föremål för noggranna interna utredningar med jämna mellanrum. I december 2003 var det en stor utredning. Jag tror att det var i samband med den man bestämde sig för att satsa på Skara och på SLU där. Då fick man också ett beslut från dåvarande regering och riksdag att man skulle inrätta en djurskyddsmyndighet i Skara. Den var verksam i några år, men när den borgerliga regeringen tillträdde var det första beslut man tog att lägga ned Sveriges första djurskyddsmyndighet. Det var tragiskt i sig, både för Skara och för, tycker jag, många aktörer. Jag kommer ihåg denna debatt i kammaren. Jag hade en interpellationsdebatt om det. Utredningar om SLU har avlöst varandra de senaste ungefär 40 åren. Ungefär vart sjätte år har det varit en. Alltmer av beslutanderätten har flyttats från Skara, vilket har gjort att arbetet med att utveckla och ta vara på den potential som finns på huvudorten har blivit svårare. Jag gör ett litet nedslag på hemsidan från SLU i Skara: Det är utbildningar om etologi och djurskydd som är otroligt populära och viktiga. Det är djurskötarutbildningar, utbildning till livsmedelsingenjör och kurser inom agronom och lantmästaredelen. Det är också forskningsbitar. De är alltså utvecklade i Västra Götaland, och de är där för att det finns ett sammanhang. Det finns mycket produktionsdjur i länet, och det är väldigt eftersökta utbildningar. Om dessa utbildningar flyttar kommer också personal att flytta, och det kommer även att påverka forskningen. Dessutom påverkar det hela bygden, för väldigt många av studenterna hyr lägenheter och bor i Skara. Det påverkar bostadsbolag och så vidare. Det påverkar också det samarbete man har med Nordens Ark i Sotenäs kommun, där det finns en fantastisk forskning och utveckling som är internationellt uppmärksammad. Jag har läst remissvar från Nordens Ark, LRF och själva SLU, och jag är inte säker på att ministern har tagit del av dem. Det är nämligen otroligt mycket som kommer att påverkas av detta. Även om ministern säger att det är utbildningssätet självt som bestämmer hur det organiserar sig tänker jag ändå att vår landsbygdsminister har visioner om hela Sverige och om Matlandet Sverige. För att förverkliga dessa visioner bör man ha en helhetspolitik. Jag frågar: Hur ska detta kunna förverkligas när man tillåter centralisering av en utbildning som denna?

Herr talman! Det känns onekligen lite spännande när den centerpartistiske landsbygdsministern framför argument för att centralisera. Jag undrar i mitt stilla sinne om Centerpartiet så totalt kollapsat ideologiskt att man nu övergett tankarna på att decentralisera. Att som ministern i sitt svar tala om att utveckla verksamheten i Skara när man skär bort en stor del av verksamheten i Skara är inget annat än tomma förhoppningar. Att denna förhoppning ska utgöra något slags katalysator för den gröna sektorn kategoriserar jag som snömos. Miljöpartiet har i sin skuggbudget anvisat 45 miljoner kronor mer än regeringen till Sveriges lantbruksuniversitet. Det är pengar som landsbygdsministern har tagit bort. Min blygsamma gissning är att SLU med detta tillskott inte skulle ha behövt inleda samma jakt på besparingar, och därmed skulle utbildningen i Skara ha kunnat vara kvar. Min fråga till landsbygdsminister Eskil Erlandsson är: På vilket sätt gynnas svenskt lantbruk av att den högsta lantbruksutbildningen fjärmar sig från aktiv lantbruksbygd?
Herr talman! Jag tycker alltid att det är tråkigt när uppskattad verksamhet försvinner från en trakt, en stad eller ett område i landet, och jag har full förståelse för de känslor som sådana beslut och ställningstaganden väcker. Låt mig dock i detta sammanhang återigen påpeka - jag har gjort det vid ett flertal tillfällen i kammaren - att det är SLU som självständigt fattar beslut om sin organisation och övergripande inriktningar. Det är verkligen inget nytt att så är fallet. Det är alltså ingen ny bestämmelse som har tillkommit som gör att det är SLU som självständigt fattar dessa beslut. Samma lydelse har till exempel funnits från 1993. Redan i författningar och förordningar för SLU från 1977 stadgas att det åligger styrelsen särskilt att svara för samordnande planering av de grundläggande högskoleutbildningarna. Jag hoppas att vi därmed har klarat ut vem det är som fattar beslut i detta sammanhang. Det är inte regeringen, och det är än mindre jag i egen person. Den andra fråga som framställts här vill jag kommentera med att vi i regeringen senast den 21 februari i år beslutat om att den svenska jordbruks och trädgårdsnäringens konkurrenskraft ska utredas. Utredningens uppgift är att föreslå en strategi för en positiv utveckling av de gröna näringarna. Utredningen ska till exempel titta på vilka hinder och möjligheter som finns för en livskraftig svensk jordbruks och trädgårdsverksamhet, och detta med fokus på primärproduktionen. Det är en utredning som jag är synnerligen glad över och som jag tror kan leda till utveckling inom alla de områden som finns vad gäller jordbruk och trädgård. Låt mig för det tredje, herr talman, säga att såsom jag har förstått det utifrån de diskussioner som jag har varit inblandad i är det inte i första hand en diskussion som rör pengar. Detta är en diskussion som sedermera lett till ett ställningstagande som SLU gjort utifrån grundkriterier som samhället, i det här fallet staten, har i många sammanhang, det vill säga att verksamheten oavsett vad det är för verksamhet ska drivas på ett effektivt och kvalitativt högtstående sätt och samtidigt vara resurseffektiv. Det är alltså inte pengadiskussionen som avgjort vilka ställningstaganden som SLU har gjort i det här sammanhanget. Min huvudpunkt är, och det vill jag verkligen poängtera, herr talman, att det inte är regeringen som har gjort de här ställningstagandena, och det är inte anslagen till SLU som har gjort att SLU tagit den ställning som SLU tagit.

Herr talman! Det är inte regeringens ställningstagande som lett till detta, svarar landsbygdsministern. Det svaret fick också två socialdemokratiska ledamöter i en interpellationsdebatt före jul. Jag tänker ändå att politik hänger ihop, och någonstans bestämmer man väl vilken väg man vill gå och hur man vill att det ska se ut. Det är inte pengar utan effektivitet, kvalitet och resurseffektivitet som är det viktiga, menar ministern. Det beror på vad man lägger in i de orden. Vad är kvalitet, vad är effektivitet och så vidare? Hur formulerar man de krav man vill ha från regeringens sida? Man kanske tycker att det är viktigt att den areella näringen ska ha utbildningar i hela landet, kopplat till forskning, livsmedel, djurskydd och så vidare. Det kanske är sådana krav man kan ställa i ett regleringsbrev. Jag vet inte säkert. Det har jag ställt frågor om i min interpellation, och jag har inte fått några direkta svar på dem. Jag tycker att det borde finnas ett handlingsutrymme, en dialog, en möjlighet att göra något mer. Jag tror att effekterna blir mycket större än vad man tror när det skärs i sådana här utbildningar. Jag har läst remissvar från Nordens Ark som har en stiftelse som verkar för att rädda och bevara utrotningshotade djur. Den är unik i norra Europa. Globalt finns det bara en handfull liknande anläggningar. Man har initierat ett program tillsammans med SLU i Skara 2003, en vetenskapsbaserad utbildning för att täcka vissa behov som inte täcks av någon annan utbildning. Det är kandidatprogrammet för etologi och djurskydd. Studenterna har till mycket stor del fått anställning omedelbart efter utbildningens slut. Det här är en av de utbildningar som man vill flytta, om jag har förstått det rätt. Sedan ett par år har man en docent från SLU på Nordens Ark som bygger upp en ekopark. Man säger i remissvaret: Om kandidatprogrammet för etologi och djurskydd avvecklas innebär det en nedmontering av ett mycket väl fungerande samarbete som givit många studenter en högklassig och värdefull utbildning. LRF i Västra Götaland säger att man är orolig. Det är synnerligen viktigt att SLU säkerställer att studenterna vid djurskötarprogrammet samt vid etologi och djurskyddsprogrammet har god tillgång till meningsfull och realistisk praktik. I Västra Götaland finns en etablerad struktur med tillgängliga praktikplatser på relevanta djurgårdar och samtidigt en så omfattande djurproduktion att denna struktur ska kunna utvecklas över tid. SLU i Skara skriver i sitt remissvar: Vi har i dag två starkt efterfrågade kandidatutbildningar samt en tilläggsutbildning för utländska veterinärer, Tuve kallad, som är utvecklade i en miljö med riklig tillgång till studiematerial och studieobjekt och som är väl förankrade i näringen. Etologi och djurskyddsprogrammet har dessutom under det tidigare utvecklingsskedet finansierats helt av Västa Götalandsregionen. Det är alltså uppbyggt med pengar från regionen. Man fortsätter: SLU Campus Skara är en miljö med en utpräglad entreprenörsanda och besitter en gedigen erfarenhet av att utveckla moderna utbildningskoncept i nära samverkan med näringslivet. Det finns otroligt mycket som hotas genom detta beslut, och landsbygdsministern säger att han inte kan göra någonting.

Herr talman! Först vill jag få sagt att jag tycker att det är bra att jordbruksnäringen utreds. Sedan till frågan: Om nu ansvarig minister inte vill ta ansvar, vem ska då göra det? Det kan knappast ha kommit som en blixt från en klar himmel att SLU:s utbildning i Skara var hotad. Jag hade tänkt fråga ministern vad regeringen har gjort för att utbildningen i Skara skulle få vara kvar. Men landsbygdsministern svarade redan själv: Ingenting.
Herr talman! Västra Götalandsregionen är tung och därmed viktig inom den svenska livsmedelsproduktionen. Det gäller både det vi kallar för primärproduktionen och förädlingsledet. Jag anser att den intensiva samverkan som finns i regionen mellan SLU och näringen är både bra och viktig. Den är bra för SLU, och den är bra för näringens olika delar. Denna samverkan bottnar emellertid huvudsakligen i verksamheterna som kretsar kring forskning och utveckling. Med det menar jag att den samverkan som finns dels ger influenser och idéer kring forskningsprojekt för forskarna, dels gör att de forsknings och utvecklingsresultat som kommer fram blir lättillgängliga för användarna. Det kan exemplifieras med bönderna. SLU:s närvaro i Skara är både viktig och angelägen. Denna typ av samverkan är något som framhölls när vi skrev direktiven för den utredning om jordbruks och trädgårdsnäringens konkurrenskraft som regeringen har beslutat om. Detta i sin tur har utmynnat i att platschefen i Skara har fått i uppdrag av rektorn på SLU att ta fram förslag på hur verksamheten i Skara ska kunna utvecklas, det gäller såväl i befintliga som i nya sammanhang. Jag tycker att det är viktigt att poängtera att detta uppdrag finns. Låt mig slutligen, herr talman, åter poängtera att sedan mycket lång tid tillbaka fattar universiteten och högskolorna, inklusive SLU, självständiga beslut om organisation och övergripande inriktning. Det är en bestämmelse som funnits länge, och enligt min uppfattning, som bygger på en ideologi som handlar om att beslut ska fattas så nära verksamheter som möjligt och kallas för decentralisering, ska det vara så även fortsättningsvis. Låt mig därtill konstatera att ett sätt på vilket jag tar ansvar är att se till att vi nu har ett beslut om en låt oss kalla det bondeutredning, alltså hur vi ska öka den svenska livsmedelsproduktionen. Jag anser nämligen att vi ska göra det eftersom vi har förutsättningar för det men också för att det ger jobb på den svenska landsbygden.

Herr talman! Ja, hur ska vi öka den svenska livsmedelsproduktionen? Jag tror att det är viktigt att vi har en politik för hela landet och att hela landet ska leva. Jag skulle kunna ge några tips. Jag tror till exempel inte att det är bra att minska anslagen till mindre lärosäten, vilket sker i Sverige i dag. Olika högskolor och andra känner sig hotade och får helt enkelt lägga ned utbildningar. Exempelvis gäller det Mittuniversitetet i Härnösand, som tvingats lägga ned utbildningar. Jag besökte för inte så länge sedan Högskolan Väst i Trollhättan i Västra Götaland. De känner att det är dåligt med resurser och att man inte uppmärksammar det bra jobb som görs på högskolan och den kvalitet den har. Om man har en politik för att hela Sverige ska leva men sedan styr på ett helt annat sätt, genom att till exempel dra undan resurser för de regionala högskolorna, påverkar det hela landets möjligheter. Nu ser vi en förändring. Beslutet om SLU i Skara är sådant som leder till centralisering. Samtidigt är jag absolut övertygad om att SLU i Skara kommer att göra allt de kan för att utveckla alla möjliga verksamheter och göra ett jättebra jobb. När det fattas beslut som innebär centralisering leder det inte till att det blir lättare för hela Sverige att leva. Det påverkar mycket. Det påverkar 270 studenter och 30 anställda vid SLU i Skara. Till det kommer allt sådant som de är knutna till. Jag vet att landsbygdsministern har ambitionen att hela Sverige ska leva - bland annat genom satsningen Matlandet Sverige - men jag tror att det blir svårt om man inte har en politik som innebär att dessa frågor drivs utifrån ett helhetsperspektiv. Man måste också våga säga ifrån.
Herr talman! Låt mig tacka för interpellationen. Det är angeläget att vi i kammaren diskuterar de gröna näringarnas verksamheter och deras utveckling. Jag tror, hoppas, förutsätter att vi är överens om att vi vill se utveckling, både de debattörer som varit i aktion i dag och jag. Jag ser det alltså som angeläget att vi tar fasta på det uppdrag som nu är givet av rektorn vid SLU till platschefen i Skara, nämligen uppdraget att utveckla verksamheter i Skara. Västra Götalandsregionen är en viktig motor i den svenska livsmedelsproduktionen både vad gäller bondeproduktionen och förädlingsledet, industriledet. Låt mig, herr talman, avsluta med att återigen säga att det inte handlar om medelstilldelning i första hand, utan det handlar om att få bäst utväxling av de medel som vi från samhällets sida ställer till olika institutioners förfogande. Jag förutsätter att angelägenheten är lika stor hos interpellanten som hos mig för att de medel som ställs till olika institutioners förfogande ska användas på bästa möjliga sätt.